Herr talman! Jag skall försöka låta bli att reta upp Olle Östrand med mitt inlägg, men jag vill gärna framföra några synpunkter. Bengt Silfverstrand och jag har under den allmänna motionstiden i motion 258 hemställt om att arbetsvillkoren för yrkesbilförare ändras i enlighet med bilarbetstidsutredningens förslag. Utskottet har svarat att regeringen troligen inte kommer att använda detta utredningsunderlag för att stifta några lagar om ändrade bilarbetstider. En hel del av de problem som vi pekar på i motionen kan lösas genom de åtgärder som har vidtagits. Det är bra att ansvaret för tillsynen flyttas över från arbetarskyddsstyrelsen till trafiksäkerhetsverket, men jag är inte riktigt nöjd med utskottets uttalande om bilarbetstiderna. I dag kan en yrkeschaufförs arbetstid förläggas under sexton timmar. Han är enligt nuvarande bestämmelser tvungen att köra i sex timmar i sträck. Alla andra arbetstagare har genom arbetsmiljölagstiftningen en begränsad sträcktid på fem timmar. Jag tycker det är konstigt att utskottet inte reagerar starkare när det gäller en så utsatt grupp med så stora psykiska påfrestningar som yrkesförarna. Nu skall det göras en utredning i kommunikationsdepartementet, och utskottet förutsätter att också frågan om bilarbetstiderna då tas upp. Det hade emellertid varit bra om utskottet hade tagit ställning i arbetstidsfrågan. Man behövde inte ha uttalat sig om antalet timmar, man kunde ha sagt att frågan snabbt bör lösas. Bilarbetstidsutredningen kom 1977. Nu startar en ny utredning, och vi vet inte hur länge den kommer att hålla på. Herr talman! Eftersom reservation 12 tillstyrker Bengt Silfverstrands och min motion kommer jag att rösta på den i voteringen.

Herr talman! Krister kallas till värnpliktsinskrivning. Han har respekt för sina kamraters vilja att utbilda sig till militärer i Sveriges värnpliktsarmé. Han tror kanske t.o.m. att kamraterna får en ganska intressant tid under militärtjänsten — och att det kan vara nyttigt med det fostrande kamratskapet och den fysiska träningen. Problemet för honom är, att han känner det så fruktansvärt fel att utbilda sig till soldat. Han, som av religiösa — eller andra — skäl tar avstånd från allt våld, kan inte tänka sig att träna för att en gång kunna döda, om krig skulle bli verklighet i hans värld. Han känner, att han kan göra nästan vad som helst för att slippa bli soldat med eventuell uppgift att döda. Han gör gärna längre värnpliktstjänst om det skulle bli aktuellt. Krister anmäler till inskrivningsförrättaren, att han inte vill — som det kallas — ”bära vapen”, men att han är beredd att göra en samhällsinsats som vapenfri. Han bemöts med vänlighet. Det finns rutiner för hur hans vidare öden skall handläggas. Så småningom kallas han till samtal med en utredningsperson, som ställer en mängd frågor, bl.a. om hur han tror att han skulle reagera i ett antal situationer, om krigsliknande händelser kommer i hans väg. Krister är tveksam. Han vill inte uttrycka sig så, att han sårar eller nedvärderar dem som tycker att man gott kan göra sin militära värnplikt. Precis som han vill bli respekterad för sin uppfattning, vill han visa respekt för andras uppfattning. Han tror, att hans ärliga tveksamhet skall accepteras som typisk för den som har en tonårings livserfarenhet som referens. Utredaren finner inte, att denne sökande av vapenfri tjänst övertygat honom om att ”det kan antagas att bruk av vapen mot annan är så oförenligt med den värnpliktiges allvarliga personliga övertygelse att han icke kommer att fullgöra värnpliktstjänstgöringen”, som det står i proposition 1977/ 78:159. Ett sådant besked kan vara en tragedi för en ung man, som känner sig missförstådd. Hur skall han göra? Varför tror de honom inte? Han hör att någrat.o.m. misstänker att han är lat och att han därför vill ”komma undan” den militära värnpliktstjänstgöringen. Samtidigt hör han, att det finns böcker, som beskriver hur man skall svara, om man vill vara säker på att få vapenfri tjänst. Kommer ”rätt” svar på utredarens frågor, blir det inga problem, nämligen! Visst har Krister testat sina åsikter bland kamrater och ledare på jobbet och i hans förening. Nog vet han vad han vill. Det vet också kamraterna — men vapenfrinämndens utredare förstår inte ... Herr talman! Jag tycker egentligen att en ung man skall göra militär värnplikt. Det är nyttigt på många sätt. Samtidigt tycker jag — precis som statsrådet Georg Andersson, riksdagsman Evert Svensson och några andra socialdemokratiska broderskapare — att Sverige har plats även för dem som av samvetsskäl inte kan tänka sig att bli soldater. För folkpartiet är det här en s.k. hjärtefråga sedan många år. För några veckor sedan fick jag ett brev från en person, som berättade, att hans politiska sympatier hade påverkats av en debatt i riksdagen 1940. Genom utredningstjänstens servicevilja har jag fått kopior av motioner och debatter där folkpartiriksdagsmännen Erik Lindblom i Falun, Andreas Nilsson i Norrlångträsk i Västerbotten och Evert Sandberg i Umeå i mars och april 1940 agerade för de ”samvetsömma”, som det hette på den tiden. Så här sade herr Nilsson i Norrlångträsk bl.a. i andra kammaren den 17 april 1940: ”-—-—-samvetsfriheten är en av de värdefullaste landvinningar som gjorts inom kristna och civiliserade kulturstater. Det är en lång och mödosam väg mänskligheten haft att gå för att komma dit, där vi för närvarande befinna oss. I kampen för denna samvetsfrihet ha många människor fått pröva fängelsets hårda lott, trots att de i alla avseenden varit fullt oförvitliga medborgare.” Herr talman! 1978 års lag om vapenfri tjänst förde oss en god bit på samvetsfrihetens väg. Folkpartiet tycker nu att vi kan gå ytterligare ett stycke. Det borde finnas någon möjlighet att använda ett prövningsförfarande som ger den värnpliktige större ansvar för beslutet om vapenfri tjänst. Nu överlämnas avgörandet till vapenfrinämnden. Den har att fatta beslut på ett utredningsunderlag som är lika subjektivt som den sökandes egen uppfattning om sin övertygelse. Trots att utredarna försöker göra en god insats, är utredningsförfarandet ganska hårt kritiserat. Folkpartiet föreslår att en översyn av vapenfrilagen skall göras nu. Vi har fått stöd för detta från många håll. De vapenfrias representanter vädjar till riksdagen att stödja folkpartiets åsikt i det här ärendet. I vapenfrinämnden finns det flera ledamöter som också delar den uppfattningen. En lag skall helst vara sådan att det inte gång på gång blir diskussion om hur den skall tillämpas. Blir det sådan diskussion om tillämpningen, måste lagen omprövas. Folkpartiet tycker att vi nu har nått den punkten när det gäller vapenfrilagen. Alltför många unga värnpliktiga känner att deras åsikter stämmer med vad vapenfrilagen säger om villkor för vapenfri tjänst. Utredarnas direktiv tycks vara sådana, att deras uppgift ofta uppfattas som att försöka snärja den som söker vapenfri tjänst. Det finns exempel på värnpliktiga som överlämnats till flera utredare innan vapenfrinämnden fått tillräckligt underlag för beslut. Så krångligt bör det inte vara. En rimlig konsekvens av läget för dem som söker vapenfri tjänst är att regeringen ser till, att vapenfrilagen blir föremål för en översyn i enlighet med folkpartiets reservation. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Vårt försvar bygger på allmän värnplikt för män. Värnpliktiga kan få tillstånd att göra vapenfri tjänst i stället för vanlig värnplikt. Det är nödvändigt att ett sådant tillstånd grundar sig på allvarlig personlig övertygelse. Därför sker en noggrann prövning av de skriftliga ansökningarna, som kompletteras med samtal. Vi måste ställa krav på en ordentlig prövning av ansökningarna. Det är 10 december 1986 viktigt för alla de andra som skall göra sin värnpliktstjänstgöring, det är viktigt för dem som yrkesmässigt eller frivilligt arbetar för vårt försvar. Grunden måste vara en absolut personlig övertygelse. Misstag kan göras — exempel kan man säkerligen plocka fram. Det stora flertalet av våra värnpliktiga, ca 40 000 varje år, vill emellertid göra sin värnplikt. Vapenfrinämnden, som sammanträder två tre gånger i veckan, gör denna prövning som jag talade om. Sammanträdenas täthet gör att ärendena behandlas snabbt. Om man ser på siffrorna för andelen bifall och andelen avskrivna ärenden och plockar ihop de två procenttalen, finner man att talet hållit sig mellan 85 och 90 26 de senaste åren. Ser man på de siffror som finns i VK-83:s betänkande när det gäller dem som anger religiösa motiv och har fått bifall under de senaste åren, finner man att talet varierar mellan 92 96 och över 99 90. I vad gäller andra motiv har det rört sig om mellan 66 och 76 96 för bifall. Utskottet behandlade senast våren 1985 liknande motioner och uttalade då, att ett system med intyg som enda grund för en prövning ingav stora betänkligheter. Prövningen bör givetvis icke ses som något enbart för sig, utan den måste göras i samband med behandlingen av hur utbildningen och tjänstgöringen skall ske. Uppfattningen att man inte kan acceptera enbart ett intyg kvarstår. I samband med att det framförs sådana krav säger man också att bedömningen bör vara mer generös. Frågan är givetvis hur långt man kan sträcka sig. Vore det på det sättet att man utan vidare kunde tillstyrka alla ansökningar, att man kunde få någon form av frivillig värnplikt, vore det inte så svårt att göra prövningarna, men dit vill vi naturligtvis inte sträcka oss. En viktig sak påpekas i utskottsbetänkandet. Värnpliktskommittén lämnade i februari 1986 ett betänkande som hette Vapenfriutbildningen i framtiden. Det skall kanske poängteras att detta var efter den allmänna motionstiden. De motioner som vi i dag behandlar lämnades in i januari, och utredningsbetänkandet lämnades alltså i februari. Remisstiden för detta betänkande gick ut den 25 november i år, och man arbetar nu med svaren. Enligt vad vårt kansli har inhämtat har åtskilliga av dem som har avgivit remissyttranden också gått in på prövningsförfarandet, eftersom de har den åsikten att detta hänger samman med frågan. Kommittén påpekar i sitt yttrande att de vapenfria är viktiga genom de insatser de gör i samhället. De förändringar i fråga om den vapenfria tjänsten som kan ske till följd av VK-83:s förslag kan också påverka andra avvägningar i vapenfrifrågan. Därför bör inget beslut om översyn ske nu. Tjänstgöring, utbildning och prövning bör hänga ihop. Vi anser att det är ytterst nödvändigt att uppmärksamma vad man har pekat på i yttrandet. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på motionerna.

Prot. 1986/87:46 Herr talman! För att inte kammaren skall missledas att tro att vi i förväg 10 december 1986 bestämt oss för vad den utredning vi vill ha skall fatta för beslut vill jagsäga SG Nn att folkpartiets reservation innebär förslag om översyn av vapenfrilagen. Därmed har vi inte bundit oss för de åsikter som skall hävdas av de människor som gör översynen. Men något måste hända, och vi föreslår en översyn. Man har nämnt värnpliktsutbildningskommittén. Men den har bara sysslat med vad de vapenfria värnpliktiga skall göra, inte på vilka villkor de skall få denna tjänst.

Herr talman! Jag påpekade i mitt anförande om prövningen att det påpekas i slutet av utskottets yttrande att avvägningarna om utbildning och tjänstgöring kan påverka även prövningsförfarandet. Detta gör att vi finner det lämpligt att dessa frågor tas upp i ett sammanhang. Man har refererat till motionären. Utsikterna att denne kan få sina synpunkter hörda i en regeringsproposition har inte minskat därför att Georg Andersson numera tillhör regeringen.
Herr talman! Jag vill i denna replik bara uttala ett tack för att vi nu vet att någon är beredd att bevaka att Georg Andersson får dessa synpunkter framförda. Jag tackar för det löftet och skall med förtjusning följa arbetet i fortsättningen.

Herr talman! Det behövs en översyn av vapenfrilagen. Den utredning som gjordes i slutet av 1970-talet och gav anledning till beslut 1978 har också nämnts i utskottsbetänkandet. Det var en mycket bra utredning. Den rättade till många av de dåliga regler som fanns i den gamla lagen. Tyvärr förfuskades och uttunnades mycket av de bra förslag utredningen kom med vid den riksdagsbehandling som följde och som ledde till den lag vi nu har. Det fanns mycket hårt motstånd från många håll, speciellt från högerhåll, från moderata samlingspartiet och dess dåvarande försvarsminister Eric Krönmark, som kämpade mycket hårt i riksdagen för att så mycket som möjligt tunna ut och förfuska utredningens förslag och intentioner. Det var synd. Detta ledde till att många saker som varit föremål för kritik fortlevde i litet annorlunda form. Det försämrade möjligheterna till alternativa tjänstgöringar som vi hade fått väl utredda osv. Men trots allt var det ett steg framåt. Sedan dess har vi haft denna fråga uppe till och från. Vi har från vpk:s sida tillsammans med folkpartiet motionerat i denna fråga. Från vårt partis sida har vi tidigare inte velat släppa detta prövningsförfarande. Vi anser att den är en gärd av rättvisa mot den stora grupp av vanliga värnpliktiga som gör sin värnpliktstjänst. Den som vill slippa bör verkligen bli utsatt för en prövning. Men nu är det så att det stora flertalet svenska unga män vill göra sin värnplikt. Det är också så att vi har ett mycket stort bortfall av värnpliktiga i 105 utbildningen, både i mönstringen och under de första tjänstgöringsmånaderna. Det militära argumentet, som vi ofta hört, att vi inte har råd att släppa folk från utbildningen och att varje vapenför man skall utbildas osv., har ju mist allt sitt innehåll, eftersom det är så många som befrias från värnpliktstjänstgöring av helt andra skäl, ofta fysiska och ibland psykiska. Därför tycker vi att det kan vara rimligt med en ny översyn av vapenfrilagen. Vi tycker också att det kan vara lämpligt att detta prövningsförfarande ses över och att det i detta läge kan förenklas så att man lägger över ett större ansvar på de värnpliktiga själva som vill slippa värnpliktstjänstgöringen. Vi tror också att det skulle minska antalet totalvägrare, som inte är särskilt stort i och för sig men som blir större på grund av de regler vi har för prövning av vapenfri tjänst. Vi kommer därför att stödja denna folkpartireservation. Vi tycker den är bra och ligger väl i tiden. Det är dags att göra en översyn. Det bör kunna komma fram fakta som gör att vi får en prövning som är rättvisande både för dem som söker vapenfri tjänst och för dem som gör den vanliga värnpliktstjänstgöringen, så att dessa senare inte på något sätt blir orättvist behandlade och så att den vapenfria tjänsten inte blir ett slags form för att slippa värnplikt. Varken jag eller mitt parti tror att risken för något sådant är särskilt stor. Det bör kunna gå att komma fram till en ordning som är bra både i detta led och i det följande. Vi kommer alltid att ha vissa totalvägrare, men deras antal kommer att minska och vi kommer att få ett bättre prövningsförfarande, bättre tjänstgöringsalternativ osv. Därmed vill jag yrka bifall till folkpartiets reservation.

Herr talman! I motion Fö416 med Evert Svensson som första namn har vi, några socialdemokrater, också begärt en översyn av vapenfrilagen. Av statistiken i det betänkande som vi nu behandlar framgår att sedan 1980 över 700 personer värnpliktsvägrat sedan de fått avslag på ansökan om vapenfri tjänst. Detta tyder inte på någon större generositet vid bedömningarna. Därtill måste läggas ett okänt antal som vägrat utan att ha ansökt om vapenfri tjänst eller vägrat att fullgöra sådan tjänst sedan de erhållit tillstånd att göra det. Motivet kan i båda fallen vara det som vi påpekat i motionen, att de inte vill godta de vapenfria tjänstgöringsalternativens knytning till krigssamhällets behov. Försvarsutskottet har avstyrkt vår begäran om översyn med hänvisning till värnpliktsutbildningskommitténs betänkande Vapenfriutbildningen i framtiden, som har nämnts här tidigare. I detta betänkande föreslås att den vapenfria tjänsten skall knytas ännu hårdare till krigssamhällets behov. Vi kan alltså befara en ökning av värnpliktsvägrare om förslagen genomförs. Riksdagens beslut 1978 om en ny vapenfrilag var ett steg i rätt riktning. Vi har pläderat för en översyn för att rätta till ytterligare brister och åtminstone komma i nivå med övriga nordiska länder. I exempelvis Finland räcker det således fr.o.m. 1987 med en skriftlig ansökan. I ett land där vi påstår oss sätta humaniteten högt är det beklämmande att — Prot. 1986/87:46 utskottet inte kunnat tillmötesgå den blygsamma begäran om översyn som vi 10 december 1986 framfört. Vi kan bara vädja till regeringen att själv ta ett initiativifrågn. Ett ZH sådant initiativ borde vara möjligt även om utskottsmajoritetens förslag vinner riksdagens bifall. I annat fall får vi återkomma. Herr talman! Med vad jag nu har sagt torde det stå klart för den som lyssnar att vi kommer att lägga vår röst på folkpartiets reservation. Jag vill yrka bifall till denna och avslag på utskottets hemställan.

Herr talman! De slutsatser som kan dras av vapenfriutbildningens betänkande skall inte diskuteras i dag, utan dem får vi återkomma till. Men jag sade att detta betänkande har varit ute på remiss och kommer att tas upp i departementet. Det kommer en proposition i frågan, och då finns det möjligheter att diskutera dessa frågor. Vad utskottet har sagt är att de förändringar som kan ske i utbildningen och graden av tjänstgöring också kan påverka frågan om hur prövningen skall ske.

Herr talman! Jag sitter med i vapenfrinämnden som just i dag har haft ett antal timmars sammanträde. Därför vill jag gärna komplettera Carl-Johan Wilsons referat om vad som händer med Krister, för det var inte någon fullständig redogörelse. Det är inte så att utredaren avgör om Krister skall ha vapenfri tjänst eller inte. Efter det första samtalet med honom får Krister en skriftlig uppteckning av samtalet och får yttra sig över detta och se om det var rätt uppfattat. I många fall händer att han ändrar sig och kompletterar och t.ex. säger att han inte alls menar så, utan i stället så och så. Så småningom kommer även detta yttrande till vapenfrinämndens kännedom. Krister får även se förslaget som ges från utredaren till vapenfrinämnden I och han får yttra sig även över det. Det är andra gången han får yttra sig över utredningsförfarandet. Allt detta vägs sedan in i den prövning som görs av vapenfrinämnden. Det händer självfallet ofta att man inte följer den rekommendation som getts ifrån utredaren, utan går emot utredaren. Om Krister får avslag på sin ansökan om vapenfri tjänst har han ytterligare möjligheten att överklaga beslutet. Rättstryggheten är verkligen väl tryggad när det gäller Krister och hans möjligheter att komma till tals. Man skall ha en allvarlig personlig övertygelse för att få vapenfri tjänst. Jag har i detta arbete mött sådana som först sökt anstånd med sin militärtjänst, men sedan de fått nej på detta anstånd omedelbart därefter sökt vapenfri tjänst för att komma ifrån. Då blir man hemskickad och ens fall utreds. Efter ett tag får man kanske avslag på sin ansökan, och då kan det hända att man ändrar sig och säger att man är beredd att göra sin militärtjänst i alla fall. Och då har man fått anstånd med en tjänstgöring som inte passade just när man Jag har mött dem som vänt sig till mig för att jag skulle lägga mig ut för någon som arbetat i deras firma för att få anstånd med militärtjänstgöringen, eftersom den inte passade särskilt bra. Då har jag hört följande: Går det inte den här vägen, får vi se till att han begär vapenfri tjänst. Jag har också mött dem som fått vapenfri tjänst beviljad efter denna prövning men som efter ett tag säger: Nej, jag vill göra militärtjänst — detta var ett skott i luften, för jag ville se hur lätt det var. Jag tror alltså att de propåer som nu finns om att ta bort det nuvarande mycket ingående och noggranna prövningsförfarandet är felaktiga och bör avvisas. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Käre vän Olle Aulin! Det finns säkert åtskilliga exempel på ett felaktigt utnyttjande av vapenfrilagens möjligheter, men det är inte dem jagtalar för. Det är tillräckligt att det är så många som känner sig kränkta och missförstådda, att vi måste ge dem en vettig möjlighet. Olle Aulins redovisning av detta mycket krångliga förfaringssätt gav ett bra exempel på att det behövs en översyn. Det finns många fall där man fått erbjuda den vapenfrisökande utredare efter utredare, därför att omdömena har blivit olika och därför att den sökandes yttrande till vapenfrinämnden har gjort att man inte vågar fatta beslut på de tidigare rapporterna. Herr talman! Jag vidhåller att det finns stark grund för en omprövning, och Olle Aulins inlägg gav mig snarare stöd för detta än den effekt som min vän Olle Aulin hade hoppats vinna.
Herr talman! Jag kan egentligen instämma i allt vad Carl-Johan Wilson sade. När en part i målet använder sitt inlägg på det sätt som Olle Aulin gjorde här, blir man snarast ännu mer övertygad om att en översyn behövs. Han tar ju, redan innan utredningen är tillsatt, för givet att man kommer att göra mycket stora förändringar i det regelverk som nu gäller.
Herr talman! Carl-Johan Wilson övertygar å andra sidan inte mig med sitt inlägg. Vad jag vill komma till är emellertid att vi i dag garanterar våra pojkar en mycket noggrann bedömning när de söker vapenfri tjänst. Jag tycker man skall vara angelägen om att detta sker på ett rättvist sätt. Det skall inte gå att smita undan med diverse svepskäl det som vi beordrar andra pojkar att fullfölja. I propåerna talas det om att förändra utredningen så att man tar bort prövningsförfarandet, såsom det nu är, och att det skall räcka med exempelvis obligatoriskt informationssamtal och intyg. Hur lätt är det inte att få ett intyg? Ni skall vara tacksamma för att vi tar så allvarligt på detta. Visst kan man säga att jag är part i målet. Jag är part på både plusoch minussidan. Jag är ofta den som talar för dem som bör få vapenfri tjänst, ofta av humanitära skäl. Det är alltså oerhört viktigt att inte förändra detta system, så att det räcker att på ett enkelt sätt skaffa ett intyg och bli informerad — sedan är saken klar.
Herr talman! Olle Aulin drar för långtgående slutsatser. Vi har begärt en översyn. Vi har inte talat om vad resultatet av denna skall bli — då hade vi ju inte behövt begära någon översyn. Vi har angett vissa exempel på hur man skall kunna förändra systemet för att ge en sådan översynsgrupp ett förslag att utgå ifrån. Jag är förvånad över att man så ofta i den här salen tycks tro att ett förslag till översyn är detsamma som att denna översyn inte skall kunna tillföra ärendet någonting annat än vad den har att säga som föreslår översynen. En översyn skall vara förutsättningslös. Man får hoppas att de som får uppdraget har goda synpunkter att tillföra. Det är inte alls säkert att det blir några revolutionerande förändringar, som skulle kunna ifrågasätta försvarets möjligheter att ge vettiga utredningsunderlag för sådana här beslut.
Herr talman! Trots talmannens vädjande tonfall vill jag säga följande: Detta förslag till prövningsförfarande är just det jag vänder mig emot men menar ni inte vad ni säger, så å la bonne heure! Då är ju allt bra.
Herr talman! Poängen i hela resonemanget är ju att vi vill ha en översyn. Vilka ur Olle Aulins synvinkel sett tokiga synpunkter som har framförts i vår interna debatt har ju ingen betydelse, om man har någon respekt för översynsgruppen. Om en sådan översynsgrupp kan komma till stånd, skulle jag kunna tänka mig, för att garantera Olle Aulins möjlighet att utöva inflytande, arbeta för att Olle Aulin blir en av dem som får jobba med dessa ärenden.
Kammaren övergår nu till att debattera försvarsutskottets betänkande 3 om vissa personalfrågor inom försvarsdepartementets verksamhetsområde.
Herr talman! I proposition 1986/87:36 aktualiseras ett antal personalpolitiska åtgärder, främst av organisatorisk art. Bl.a. föreslås att försvarets personalvårdsnämnd skall avvecklas. Utskottet har enigt avvisat denna propå med hänsyn till de speciella problem som nu föreligger på personalområdet. Det hindrar inte att det kan vara möjligt att nämnden på sikt kan avvecklas. I propositionen föreslås också att ÖB:s författningsreglerade skyldighet att samordna personalpolitiken inom försvaret avskaffas. Vi moderater menar att det vore olyckligt om den som har det övergripande operativa och ekonomiska ansvaret fråntas författningsreglerad skyldighet att ta motsvarande personalpolitiska ansvar. En gemensam policy i dessa frågor är nödvändig, speciellt i ett läge där personalfrågorna har fått en allt större betydelse för försvarseffektens upprätthållande. Dagens ärende behandlar i sig inte de mer övergripande och långsiktiga frågor som måste lösas för att personalsituationen inom försvaret skall bli tillfredsställande. Vi har anledning att återkomma till dessa frågor, när nästa års försvarsbeslut skall behandlas här i kammaren. Låt mig bara, som en bakgrund till frågan om vem som skall ha det övergripande personalpolitiska ansvaret, få erinra om den motion som moderaterna väckte i januari med ett omfattande program för att lösa personalproblemen. Vi tog där upp frågor om: ökade möjligheter att smidigt lösa lokala personalproblem, bättre möjligheter att stödja den dagliga verksamheten ute på fältet, karriärstimulerande och rörlighetsstödjande åtgärder samt åtgärder för att motverka flyttningsproblem. Herr talman! Ett personalpolitiskt reformarbete är av central betydelse för försvarets förmåga att lösa sina uppgifter. Inom försvaret bör ÖB vara sammanhållande för de personalpolitiska åtgärderna. Vi har reserverat oss, och jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Frågor som rör personalen och dess arbetsvillkor inom försvaret har fått en ökad betydelse och en ökad uppmärksamhet. Ett uttryck för detta är att försvarskommittén ägnar just denna fråga stort intresse i sitt nuvarande arbete. Ett annat uttryck för detta är försvarsutskottets betänkande och den proposition som vi just nu behandlar. Detta ökade intresse för personalfrågor är en naturlig följd av en politisk vilja att på ett bättre sätt ta sig an olika personalfrågor, inte bara inom försvaret utan bland de statligt anställda över huvud taget. Riksdagen har tidigare ställt sig bakom ett regeringsförslag som innebär att staten som arbetsgivare måste föra en personalpolitik som bl.a. innebär en fortsatt demokratisering av arbetslivet, god service och en väl fungerande personalförsörjning. Detta arbete, enligt det ställningstagande som riksdagen tidigare har gjort, innebär också att arbetsgivarens uppgifter decentraliseras i större utsträckning än vad som tidigare har varit fallet. Dessutom eftersträvas en förenkling av det personalpolitiska regelsystemet. Det förslag som riksdagen nu har att ta ställning till handlar i långa stycken om konkretisering och uppföljning inom försvarsdepartementets ansvarsområde av de principiella ställningstaganden som tidigare är gjorda. Propositio nen har föregåtts av ett omfattande arbete, kanske främst inom utredningen om personaloch ekonomiadministration inom försvaret, under god ledning av Mauritz Johansson. En av de frågor som utredningen ägnat mycket arbete åt är personalbesvärsärenden, bl.a. eftersom beslutsordning och överklagande i vissa avseenden skiljer sig åt mellan den civila och den militära sidan. Man föreslår att försvarets personalnämnd skall vara slutinstans för överklagningsärenden. Det finns flera skäl till detta. Jag skall bara nämna att man härigenom får en enkel och enhetlig praxis, och man får en myndighet med samlad kunskap och kompetens inom området. Jag nämnde tidigare strävan efter decentralisering och gärna delegering av arbetsgivarbefogenheter inom försvaret. Det finns i dag en ganska splittrad bild av arbetsgivaransvaret inom exempelvis militära försvaret. Åtskilliga av de anställda inom försvaret är under längre tidsperioder placerade vid annan myndighet än den som har arbetsgivaransvar. Regeringens förslag innebär att arbetstagare inom försvaret i fortsättningen också skall vara anställda vid den myndighet där de tjänstgör under en längre tid. Sett från arbetsgivarens synpunkt flyttas arbetsgivarens befogenheter längre ut i linjeorganisationen. Därigenom får man förhoppningsvis inte bara kortare vägar mellan myndighet och personal, utan också ett klart uttalande om var ansvaret ligger. Sett från den enskildes synpunkt innebär detta naturligtvis klara fördelar, eftersom man kan vända sig med olika frågor direkt till den myndighet där man är placerad rent fysiskt. Decentraliseringen av arbetsgivaruppgifterna innebär naturligtvis ett ökat ansvar och inflytande för de lokala myndigheterna. Mellannivåer får en annan roll. Försvarets civilförvaltning får en mer stödjande och rådgivande funktion gentemot de enskilda myndigheterna. Förslaget innebär däremot inte att ÖB:s operativa och programsamordnande verksamhet försvagas, vilket tycks föresväva moderaterna i deras reservation. Tvärtom är det viktigt att dessa uppgifter prioriteras ytterligare. Det är viktigt att det parallellt med att uppgifter förs över till de lokala myndigheterna sker en successiv kompetenshöjning. Det är t.o.m. nödvändigt med tanke på den än mer centrala roll som personaladministrationen över huvud taget kommer att få inom försvaret. Som en naturligt konsekvens av viljan till decentralisering kommer varje myndighet att få större ansvar för personalpolitiken vid den egna myndigheten. På motsvarande sätt minskar den centrala samordningen av enskilda ärenden. Försvarsgrenschefer och överbefälhavare har att utifrån av statsmakterna beslutade riktlinjer lägga fast handlingslinjer för underordnade myndigheter i personaladministrativa frågor. Såväl överbefälhavaren i egenskap av operativt ansvarig och programsamordnare som försvarsgrenscheferna såsom produktionsansvariga bibehåller naturligtvis ett övergripande ansvar för sitt fögderi. Att författningsreglera skyldigheten om samordnad personalpolitik finns därför inget behov av. Strävan är i stället att avbyråkratisera handläggningen — det trodde jag också att vi var överens om. Därför är det synd att moderaterna genom sin reservation valt att verka för mera byråkrati. Än mera förvånande är det eftersom riksdagen, inkl. moderaterna, tidigare ställt sig bakom regeringens personalpolitiska proposition om ökad decentra lisering och delegering vad gäller statlig personalpolitik. Genom att ÖB har ansvaret för programsamordningen kan han när behov föreligger när som helst gå in också i personalpolitiken. Herr talman! Propositionen innebär att ett mycket stort steg framåt tas vad gäller utvecklingen av personalpolitiken. Detta är naturligvis ett uttryck för såväl regeringens som — förhoppningsvis — riksdagens bestämda politiska vilja och strävan. Med detta ber jag att på samtliga punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är bra med en kompetenshöjning på det lokala planet — detta är vi överens om. Det är bra med en decentralisering — detta är vi också överens om. Det verkar även som om vi var överens om att det krävs en övergripande policy för att fastlägga handlingslinjerna från central instans, ifrån ÖB. Om vi är överens om detta förstår jag inte varför man måste avskaffa de författningsreglerade skyldigheter som ÖB i dag har att svara för samordningen.
Herr talman! Skälet för att avskaffa dessa skyldigheter är också den uttalade strävan att avbyråkratisera verksamheten och även formellt lägga ett ansvar för de enskilda frågorna på förbanden ute i landet samt klart uttala detta. Men det innebär inte, vilket jag trodde framgick av mitt anförande, att ÖB mister någonting av sitt ansvar i egenskap av programsamordnare inom det militära försvaret. Han kan, när han anser att behov föreligger, gå in också i personalpolitiken. På motsvarande sätt kan försvarsgrenscheferna gå in i egenskap av utbildningsansvariga när det gäller myndigheter som lyder under dem. Så egentligen, Olle Aulin, är det mer en formaliadebatt som vi för i dessa frågor än en debatt som realiter handlar om skillnad i synen på var ansvaret skall ligga. Jag tycker därmed att de synpunkter som framförts i reservationen är ganska överflödiga.
Herr talman! Ja, hur mycket formalia eller inte det är kan man diskutera. Men ÖB känner tydligen själv ett behov av att ha kvar den här uppgiften, och han som skall utföra uppdraget borde väl veta vad det handlar om.
Herr talman! Jag är inte säker på att ÖB själv känner det så. Vi har ju bytt överbefälhavare sedan yttrandet från överbefälhavaren lämnades. Men jag vill understryka följande uttalande av utskottet: ”Det bör i sammanhanget också erinras om att överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna inom ramen för planeringsoch ekonomisystemet även i fortsättningen behåller ett övergripande ansvar för personalfrågorna. Överbefälhavarens programsamordnande uppgifter påverkas inte.” Därmed blir också konsekvensen att utskottet föreslår att den moderata motionen skall avslås.

Herr talman! Vi i folkpartiet har under en följd av år till den allmänna motionstiden genom motioner uppmärksammat personalens situation inom försvaret. Så sent som i januari 1986 yrkade vi i motion Fö319 att regeringen skulle lägga fram ett personalpolitiskt program. Vi beklagar att regeringen ännu inte lagt fram något förslag till åtgärder som på allvar tar upp problemen och ger möjlighet att förbättra den situation som nu råder. Det är t.o.m. mycket anmärkningsvärt att försvarsministern i propositionen säger att han inte vill beröra aktuella personalfrågor. Om man försöker få någon typ av tidtabell för när regeringen anser att personalfrågorna skall behandlas, verkar prioriteringen av dessa oerhört viktiga frågor vara låg. I ett senare sammanhang, som det står, kan det inte innebära en hög prioritering. De nu framlagda förslagen hänger mer ihop med det program för den offentliga sektorns förnyelse som det var stort pådrag om när det presenterades men som inte tycks ha satt djupare spår i verkligheten. Det är naturligtvis bra att det nu kommer förslag, och vi har från folkpartiets sida biträtt de förslag som presenterats i propositionen — med ett undantag, nämligen när det gäller avskaffande av försvarets personalvårdsnämnd. Vi välkomnar givetvis alla förslag som kan ge en förenkling och innebära besparingar. Men vi anser inte att försvarets personalvårdsnämnd bör avskaffas. Det är, som jag antydde inledningsvis, allmänt känt att försvarsmakten har en mycket besvärande situation vad gäller avgången från snart sagt alla personalkategorier. Vi kan inte hävda, eller ens hoppas på, att personalvårdsnämnden skall kunna göra stora insatser för att lösa problemen, men vi anser att det är helt felaktigt att nu avveckla nämnden. Den möjlighet man har från de politiska partierna att här kontinuerligt ta kontakt med både anställd personal och värnpliktiga är värdefull. Den ersätts inte alls, som statsrådet anför i propositionen, genom partiernas ledamotskap i militärledningens rådgivande nämnd. Vi i folkpartiet välkomnar att moderater och socialdemokrater i utskottet slutit upp bakom vår motion och bakom centerns motion. Det eniga utskott som nu avvisar propositionen vad avser slopandet av personalvårdsnämnden hoppas givetvis att ledamöterna i nämnden som utsetts av resp. parti skall kunna fortsätta att vara en länk mellan oss i detta hus, försvarets anställda och de värnpliktiga. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Det förslag som vi nu behandlar rör personalfrågor inom försvarsmakten, och det är frågor som har väldigt hög aktualitet, särskilt med tanke på att det saknas nära 1 000 anställda inom försvarsmakten på grund av att många har slutat. Då frågar man sig: Vad gör regeringen i det läget? Svaret är: Ingenting alls! Regeringen skjuter på frågorna och säger att man skall återkomma i samband med försvarsbeslutet. Detta är ett ganska bra exempel på socialdemokratisk personalpolitik och den dåliga hanteringen av dessa frågor. Jag tycker, herr talman, att Kerstin Ekman har rätt när hon påtalar att man återigen skjuter på dessa frågor tills försvarsbeslutet skall fattas för att slippa ta ställning nu. Försvarsmakten måste enligt min mening bli en bättre arbetsgivare. Man måste inte bara se till att man har ett bra löneläge — det sköts på facklig väg — utan det gäller också att se till att man är en någorlunda modern arbetsgivare. Det är man inte om man, som man gör i dag, ger dåliga besked till människor som skall flytta, man ger dåliga besked till anhöriga och man ger ibland inte några besked alls. Männen vet inte vart de skall ta vägen, och detta leder naturligtvis till att familjerna väljer att inte följa med, när mannen i familjen får befordran. Man hade kanske väntat sig att en socialdemokratisk regering skulle ägna alla de frågor som hör ihop med detta en tanke. Att man skjuter på frågan tills försvarsbeslutet skall fattas är ju ett väldigt dåligt besked. Det är egentligen detsamma som inget besked alls, när man nu avvaktar en utredning vars betänkande kommer att hållas i ganska allmänna ordalag. Om försvarsmakten skall bli en bättre arbetsgivare, krävs det litet mer konkreta ting än det som nu visas. Detta är ganska trist, när vi så länge väntat på denna proposition. Vi trodde kanske att en försvarsminister med facklig bakgrund skulle ha någonting att säga till riksdagen om personalpolitiken inom försvaret. Men det har han inte. Det finns en annan fråga som är viktig och som berörs i denna proposition. Det är den demokratiska insynen i försvarsmakten och möjligheten för försvarsmaktens representanter att få träffa politiker och andra för att det skall bli fler som engagerar sig i försvarsfrågorna. Här går då socialdemokraterna en helt bakvänd väg i förhållande till vad de gjort förr. Tidigare ville socialdemokraterna att man skulle öka insynen, att man skulle ge fler möjlighet att lära sig försvarsmaktens problem, att man skulle ha olika typer av rådgivande organ. Det är inte så länge sedan vi i kammaren voterade om att militärledningens rådgivande nämnd skulle ha en helt annan sammansättning. Åke Gustavsson var på den tiden en varm anhängare av exempelvis ökat politikerinslag inom försvarsmakten. Det är han inte nu. Försvarets personalvårdsnämnd har exempelvis varit ett organ där representanter för olika intressen träffats, och vederbörande har även kunnat åka runt till militära förband. Men nu vill socialdemokraterna minska den fackliga insynen. Man vill minska insynen från värnpliktshåll. Man vill minska insynen från riksdagens sida, eftersom de stora partierna varit representerade i försvarets personalvårdsnämnd. Man kan säga att det är en ganska duktig konservativ personalpolitik som socialdemokraterna står för. Den nuvarande försvarsministern är den andre försvarsminister som har försökt att slå i försvarets personalvårdsnämnd. Roine Carlsson är alltså den andre försvarsminister som har misslyckats med detta. Han går precis i takt med den tidigare försvarsministern Krönmark som också misslyckades med sitt försök att avskaffa nämnden. Det är därför en mycket stor seger för folkpartiet och centerpartiet, när vi har fått en enig skrivning om att bevara försvarets personalvårdsnämnd. Det är viktigt att komma ihåg att de tankegångar om ökad insyn inom försvarsmakten som socialdemokraterna tidigare stod för, numera är ett minne blott.

Herr talman! Man kanske renodlar begreppen litet grand. Gunnar Björk i Gävle säger att socialdemokraterna vill minska inflytandet på och insynen i försvaret. Han hänvisar då till att socialdemokraterna vill ta bort fackliga och värnpliktiga representanter samt politiker. Jag vill fråga Gunnar Björk: Var någonstans i försvarsutskottets betänkande framgår detta? På vilken punkt har de socialdemokratiska och centerpartistiska representanterna i försvarsutskottet olika uppfattningar? Jag tror det är litet grand av ett hederlighetskrav i en debatt att kunna tala om vad det är för diskussion man egentligen för. På vilken punkt framgår det att socialdemokrater, centerpartister och även folkpartister i försvarsutskottet har olika uppfattningar i denna fråga? Både Kerstin Ekman och Gunnar Björk försöker ge intrycket av att regeringen struntar i personalpolitiska frågor — att dessa frågor ges mycket låg prioritet. Gunnar Björk säger att regeringen skjuter på problemen och vill återkomma i samband med försvarsbeslutet. För det första är det inte sant att regeringen skjuter på problemen. Tvärtom har vi genom propositionen fått en konkretisering av riksdagens principiella ställningstaganden sedan tidigare när det gäller förnyelse av den offentliga sektorn. För det andra är jag förvånad över att en oppositionspolitiker beklagar sig och kritiserar regeringen för att han får möjlighet till ett ökat inflytande på personalpolitiken inom försvaret. Gunnar Björk sitter själv med i försvarskommittén och det står honom fritt att föra vilka diskussioner eller ta upp vilka frågor han vill i kommittén. Jag trodde i min enfald att oppositionen såg det som en fördel att få vara med om att påverka utformningen av en sådan viktig fråga som personalpolitiken. Men detta innebär samtidigt inte att regeringen ligger still i denna fråga. Jag vill påstå att denna regering hittills har åstadkommit mer i denna fråga än någon annan regering under perioden 1976-1982. I detta fall innebär det exempelvis att vi satsar hårt på att ge de lokala cheferna möjlighet att få ett större inflytande när det gäller utformningen av personalpolitiken. Inom försvaret satsas det mycket hårt på att öka engagemanget i dessa frågor. Detta sker i bästa samförstånd mellan militärledningen och försvarsdepartementet. Utredningar har lagts ut på försvarets forskningsanstalt i detta sammanhang. Där diskuterar man ingående och söker vetenskapligt analysera orsakerna till avgången 1-2. Uppgiften är sedan att komma fram till vilka medel som förtidsavgångarna skall motverkas med. Vi har sett ett resultat av avtalsrörelsen, som just i detta avseende har underlättat en minskning av antalet personalavgångar. Man diskuterar ingående rekryteringsgrunder. Man diskuterar frågorna om rörligheten, anstånd i samband med utkommendering osv. Att säga att man inte gör någonting utan skjuter på problemen tycker jag faktiskt inte ger en riktigt korrekt bild av verkligheten. Jag vill alltså påstå att regeringen jobbar konsekvent och intensivt med dessa frågor och dessutom försöker visa stor öppenhet också gentemot centerpartiet — men det kanske var ett misstag.
Herr talman! Åke Gustavsson vet inte riktigt vilket ben han skall stå på. Antingen skall han försvara socialdemokraterna i utskottet eller också skall han försvara regeringen. Det är ändå så, att hans regering har föreslagit att man skall lägga ner ett antal någorlunda demokratiska organ — militära arbetstidsdelegationen, försvarets arbetsnämnd, försvarets skolnämnd och försvarets personalvårdsnämnd. Det är vad den socialdemokratiska regeringen gör för att minska människors möjlighet till insyn i försvarsmakten — en politik tvärtemot vad socialdemokraterna alltid tidigare har stått för. Jag tycker att om det saknas 1 000 människor inom försvarsmakten, så visar det väl att försvarsmakten är en dålig arbetsgivare. Då säger jag att man hade väntat sig någonting mer av en socialdemokratisk regering, som utger sig för att vara bättre än andra när det gäller dessa frågor. Vi har nu facit i hand. En socialdemokratisk regering är ingen garanti för en bra personalpolitik inom försvarsmakten. Det finns tydligen bättre alternativ. Jag tycker att Åke Gustavsson i hög grad har blivit en förvaltare av den konservativa personalsyn som man nu har inom försvaret.
Herr talman! Problemen med befälen inom försvaret är stora — det kan inte ens Åke Gustavsson tala bort. Och att de har blivit mycket större än tidigare borde han inte försöka tala bort. Varje dröjsmål är av ondo. När vi behandlade folkpartiets motion, som väcktes under allmänna motionstiden, hade Åke Gustavsson haft möjlighet att påskynda saken, så att det hade blivit arbete i regeringen tidigare än vad det tydligen blivit nu. Jag vidhåller vad jag sade förut, att det som försvarsministern skriver i den här propositionen är beklagligt — att man väntar med att ta itu med dessa problem. Svårare och svårare blir befälssituationen.
Herr talman! Gunnar Björk i Gävle säger att jag inte vet vilket ben jag skall stå på. Jag står som vanligt fast förankrad med båda benen på jorden. Om han menar att jag inte vet om jag skall försvara regeringen eller utskottet, så blir det en ur intellektuell synpunkt litet löjlig diskussion. Självfallet står jag för vad socialdemokraterna i försvarsutskottet säger. På denna punkt har vi redovisat en annan uppfattning än vad regeringen har gett uttryck för. Men det är faktiskt också på det sättet, Gunnar Björk, att det inte finns någon stalinism i det socialdemokratiska partiet. Vi har en fri och öppen debatt, och därefter formulerar vi våra ställningstaganden. Sedan säger Gunnar Björk att han faktiskt hade väntat sig något mer av en socialdemokratisk regering. Då får jag väl säga att det är roligt att Gunnar Björk har stora förhoppningar när det gäller socialdemokraterna. Tyvärr kan jag när det gäller centern inte återgälda den komplimangen. I fråga om avgångarna inom försvaret ger Gunnar Björk, och i varje fall Kerstin Ekman, ett intryck av att de hela tiden ökar. Den bilden är inte riktigt — Prot. 1986/87:46 sann. Jag satt i dag och lyssnade på en föredragning, som visade att 10 december 1986 avgångarna faktiskt nu börjar minska. En aktivering av personalpoltiken ZI: 2 Vissa personalfr börjar alltså ge resultat. : Et Ja 208 a 2 inom jorsvar:s - Man kan också säga att en av huvudorsakerna till att problemen har ökat är SOrsvarsdiparit .z i; a ka od 2 mentets verksamhetsatt det går bra för Sverige — att näringslivet, samhället i övrigt, i allt större dd. område utsträckning efterfrågar de människor som i dag är anställda inom försvaret. När det går bra för Sverige, när det finns en expansionskraft, så blir det alltså ökade problem på det område det här gäller. Men självfallet måste problemen mötas med både goda, vettiga anställningsvillkor och en aktiv personalpolitik också på den sociala sidan. Det är exakt de riktlinjerna som regeringen arbetar med och som socialdemokratin står för.

Fru talman! I föreliggande betänkande från utbildningsutskottet behandlas ett antal motioner från allmänna motionstiden, som skjutits över till årets riksmöte. Motionerna upptar en rad skilda ämnen, men gemensamt för dem är att de i huvudsak berör förhållanden i gymnasieskolan. Jag skall inte ta upp samtliga motioner till granskning i mitt anförande, utan koncentrera mig på två av dem. Den första frågan gäller en motion av Elisabeth Fleetwood och Birgitta Rydle, vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att en översyn bör göras av tillträdesbestämmelserna för social servicelinje och att därvid bör övervägas införande av lämplighetsbedömning och/eller provtid i syfte att höja kvaliteten på utbildningen och vårdsituationen för äldre, handikappade och barn. Utskottet säger i sin behandling av motionen att vissa problem förekommer i utbildningen men att man har inhämtat att SÖ mycket noga följer utvecklingen av sociala servicelinjen. Utskottet erinrar, mot bakgrund av de förändringar som motionärerna anser bör övervägas, om den övergripande målsättningen att låta gymnasieskolans grundskoleanknutna studievägar, bl.a. den nu ifrågavarande linjen, vara öppna för alla som söker till gymnasieskolan direkt från grundskolan. Utskottet säger sig emellertid inte vara främmande för tanken att en viss bedömning av de sökandes fallenhet och lämplighet bör kunna komma i fråga vid beslut om intagning till viss studieväg. Trots detta avstyrker utskottet motionen med hänvisning till att det i första hand bör ankomma på SÖ att föranstalta om erforderliga åtgärder. Vi moderater kan inte acceptera utskottets ställningstagande. Ett tillkännagivande från riksdagen i denna fråga hade varit ett behövligt markerande av den vikt utskottet fäster vid behovet av kvalitet i denna viktiga utbildning. Linjen skall efter årskurs 1 ge eleven kompetens att arbeta som vårdbiträde i öppen vård, och efter årskurs 2 skall eleven ha den teoretiska grunden för tjänst som gruppledare eller förste vårdbiträde. Det är, fru talman, ett utomordentligt viktigt och grannlaga arbete att bistå äldre, handikappade och barn, som alla är i beroendeställning. Det måste därför framstå som nödvändigt att skolan förvissar sig om att de som söker denna utbildning har de förutsättningar och kvaliteter som de kommande arbetsuppgifterna kommer att kräva av dem. Fru talman! Jag yrkar med detta bifall till reservation 2 i betänkandet. Den andra fråga som jag tänker ta upp gäller yrkandet i en moderat kommittémotion om krav på förkunskaper för gymnasieskolans olika utbildningar. Utskottet hänvisar med anledning av motionsyrkandet till vad man tidigare sagt i betänkandet UbU 1983/84:29, nämligen att förslaget är mycket långtgående och inte är möjligt att tillgodose med mindre än att riksdagens beslut våren 1979 om en ny läroplan för grundskolan frångås. Vi är medvetna om detta, fru talman, och det är därför vi vill att riksdagen skall pröva frågan. Utskottet anför vidare att grundskolan skall få framträda som en skola utformad efter sina egna villkor och inte vara beroende av efterföljande skolformers inträdeskrav och konstruktion. Eleverna skall få välja olika ämnen, kurser och aktiviteter under sin tid i grundskolan utan att detta påverkar deras senare studiemöjligheter. På detta sätt, säger utskottsmajoriteten, knyts grundskolan i sin helhet samman med gymnasieskolan. Med dessa motiveringar avslår utskottet motionsyrkandet. Grundskolans utformning skall alltså helt styra gymnasieskolans utbildningsinnehåll. Detta är enligt moderat uppfattning inte rimligt. Gymnasieskolan skall inte vara en förlängning av grundskolan, som med nödvändighet måste ge en relativt allmän utbildning. Gymnasieskolans uppgift är att förbereda eleverna för yrkesarbete, fortsatt yrkesutbildning eller fortsatta studier. Dess möjligheter att fullgöra denna uppgift måste förbättras. Gymnasieskolan skall ge eleverna en bättre yrkesutbildning, som kan ge dem fotfäste på arbetsmarknaden. Mer teoretiskt inriktade elever skall stimuleras till en gymnasieutbildning, som ger nödvändiga kunskaper för universitetseller högskolestudier. Ett medel att uppnå detta i en skola som sätter kunskapsmålet främst är att olika utbildningars krav på förkunskaper i vad gäller både bredd och djup klart anges. Bestämda förkunskapskrav bör uppställas för gymnasieskolans olika linjer. Det ger eleven rätt information om linjens karaktärsämnen och om vad som krävs för att denne skall ha en rimlig möjlighet att klara studierna. Vi bedömer det som särskilt viktigt att sådana förkunskapskrav ställs när gymnasieskolan öppnas för alla elever. De elever som av ett eller flera skäl behöver komplettera sina kunskaper före inträdet i gymnasieskolan skall erbjudas en möjlighet till detta. Kompletteringsstudierna skulle underlättas, om skolstarten skedde redan vid sex års ålder. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall också till reservation 3 i utbildningsutskottets betänkande 1986/87:3.

Fru talman! Motionerna i detta betänkande uppvisar många oförenliga krav, men de är också bevis på goda kunskaper hos motionärerna. I vissa av motionerna tas det upp frågor som kommer att behandlas i propositionen — vilket också framhålls i betänkandet — om översyn av den yrkesinriktade utbildningen i gymnasieskolan. Därför avstår jag från att kommentera dessa frågor. Det finns emellertid ett område som tilldrar sig ett allt större intresse — från 10 decen ber 1986 högskolor, universitet, liksom från näringslivet — nämligen unga människors språkkunskaper, eller rättare sagt deras bristande språkkunskaper. Högskolorna klagar över att studenterna inte klarar av att läsa den enklaste kurslitteratur på utländska språk och näringslivet över att engelska är näst intill det enda främmande språk som unga människor kan hjälpligt i dag. I takt med att avstånden i världen krymper ökar också kraven på bättre språkkunskaper hos oss svenskar, som tillhör ett litet språkområde. Språkkunskaper är en förutsättning för internationalisering, som vi talar så varmt om i olika sammanhang. Det gäller att skapa förutsättningar för bättre kontakt mellan människor, ökad förståelse för andra folkgrupper, kulturer, religioner och ökad solidaritet mellan andra länder och folk. Det gäller att lägga grunden till en världsmedborgarkänsla. I en debattskrift, utgiven av Riksföreningen för lärarna i moderna språk i samarbete med Lärarnas riksförbund, SAF, Industriförbundet och Exportrådet, framhålls, förutom det allmänna motiv som jag har redovisat, att det för en bättre språkutbildning tillkommer ett arbetsmarknadsmotiv. Ett ökande antal människor kommer i framtiden att arbeta i företag, organisationer och myndigheter med internationella kontakter. Allt fler anställda inom serviceyrkena, detaljhandeln och turistnäringen kommer i kontakt med människor från andra länder. Sverige exporterar och importerar för sammanlagt 500 miljarder kronor om året. Ungefär två tredjedelar av den samlade produktionen säljs utomlands. Goda språkkunskaper är en förutsättning för kontakterna med kunder och utländska myndigheter. Personliga kontakter blir också allt viktigare ju längre bort marknaden ligger. Det blir allt vanligare att montörer och verkstadstekniker deltar i installationsarbetena utomlands och också medverkar vid utbildning av personalen hos köparen. I allt större utsträckning kommer svenska företag och myndigheter i kontakt med språkområden som hitintills inte varit så vanliga — i arabvärlden, i Kina eller i Indien.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

Fru talman! Jag kan instämma i mycket av det som Ylva Annerstedt har sagt. Vi kan notera att folkpartiet nu också instämmer i centerreservationen, som är likalydande med den som vi skrev förra året. Men vid den tidpunkten var vi, såvitt jag minns, ensamma om den åsikt som framförs i reservationen. Utskottet är mycket välvilligt inställt till våra förslag och skriver att detta i många stycken kan lösas praktiskt genom att den lokala skolhuvudmannen tillsammans med den statliga skoladministrationen träffar en överenskommelse om att också högskolans lärare skall kunna medverka i denna typ av undervisning. Trots allt finns det vissa praktiska problem, och vi tycker att det borde ha funnits anledning för utskottet att klart säga ifrån att detta är något som man borde främja med mer aktiva åtgärder. Det är framför allt detta som vi vill trycka på i detta sammanhang. Mot denna bakgrund vill jag yrka bifall till reservation 1. Sedan tänkte jag säga några ord om reservation 4, som berör ett ärende som togs upp också förra året. I reservationen pekar vi på att det för en del elever kan vara besvärande att delta i vissa djurförsök, som förekommer i framför allt gymnasieundervisningen. Även i fråga om denna reservation delar utskottet i sak vår uppfattning, men man säger att detta kan lösas genom att läraren är observant på om det är några elever som känner sig besvärade eller far illa av att delta i denna typ av undervisning. Läraren kan då medge att dessa elever befrias från denna undervisning. Vi tycker att det vore rakare att gå den motsatta vägen och klart konstatera att de elever som känner besvär inför sådana djurförsök från början klart kan säga ifrån att de inte önskar delta och att läraren då har möjlighet att befria dem från undervisningen. Nu har vi inte kommit överens om detta i utskottet, men jag tror att vi i sak har ungefär samma uppfattning. Det är mer en fråga om vilka metoder man väljer. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 4 i utskottsbetänkandet.

Fru talman! Som framgått av de tidigare talarna behandlas i betänkandet en rad motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Det har också framgått att utskottet är överens om skrivningarna så när som i fyra frågor där det har avgivits reservationer. Innan jag går över till att redogöra för utskottsmajoritetens ställningstaganden där dessa går emot reservationerna, vill jag påminna om riksdagens beslut från 1984, där den bärande tanken var en stegvis reformering av gymnasieskolan. Som ett resultat av detta beslut pågår nu en mycket omfattande utvecklingsoch försöksverksamhet i gymnasieskolan. Vidare har arbetsgruppen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen, ÖGY, överlämnat sina förslag, vilka också har varit ute på remiss. Jag nämner detta därför att ganska många av motionerna avstyrks just med hänvisning till försöksverksamheten och i avvaktan på förslag från ÖGY. Beträffande reservationerna vill jag först vad gäller folkpartiets och centerns reservation påpeka att utskottet är överens om att det är av stort värde för vårt land med ökade kunskaper i utomeuropeiska språk. Det är också enligt gällande allmänna bestämmelser om timplaner för gymnasieskolan möjligt att på treeller fyraåriga linjer anordna utbildning i annat modernt språk än tyska, franska, ryska eller spanska såsom C-språk. Dessa möjligheter begränsas dock, som tidigare sagts, av tillgången på kompetenta lärare. På vissa större orter borde det vara möjligt att utnyttja de kvalificerade lärare som finns inom högskolan för att bredda språkutbudet. Då syftet i motionärernas yrkande kan tillgodoses utan något uttalande från riksdagen, yrkar jag avslag på reservation 1. I reservation 2 föreslår moderaterna ett uttalande beträffande bestämmelserna om tillträde till sociala servicelinjen. Som framgår av utskottets skrivning har SÖ uppmärksammat frågan, och det har framgått att vissa problem förekommer i utbildningen. Utskottet erinrar om att det är en övergripande målsättning att låta gymnasieskolans grundskoleanknutna studievägar vara öppna för alla som söker till gymnasieskolan direkt från grundskolan. Men utskottet är inte främmande för tanken att sökandes fallenhet och lämplighet bör komma i fråga vid beslut om intagning till viss studieväg. Utskottet anser inte att något uttalande från riksdagen är erforderligt utan menar att det i första hand är SÖ:s uppgift att föranstalta om åtgärder som kan anses erforderliga. Jag yrkar därför avslag på reservationen. Vidare har moderaterna en reservation angående förkunskapskrav för gymnasieskolan. Här har utskottet funnit skäl att hänvisa till tidigare ställningstagande i anslutning till beslutet om Lgr 80 och senare. Enligt dessa ställningstaganden skulle grundskolan få framträda som en skola utformad utifrån sina egna villkor, inte beroende av efterföljande skolformers inträdeskrav och konstruktion. Vidare skulle eleverna få välja olika ämnen, kurser och aktiviteter under sin tid i grundskolan utan att detta påverkade deras senare studiemöjligheter. Då jag menar att vi har all anledning att slå vakt om grundskolan, yrkar jag avslag på även reservation 3. Till sist beträffande centerpartiets reservation angående djurförsök i skolundervisningen vill jag med skärpa betona vad utskottet skriver om gällande bestämmelser. Dessa bestämmelser är så utformade att obehagliga upplevelser för eleverna inte skall behöva äga rum. Vidare utgår utskottet från att lärarens förmåga att bedöma elevens reaktion i en viss situation inte skall leda till att elever mot sin vilja tvingas bevittna något som de finner stötande. Då området är noga reglerat i bestämmelser och anvisningar från SÖ, behövs inget särskilt uttalande från riksdagen, varför jag yrkar avslag även på reservation nr 4. Fru talman! Slutligen vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Ingvar Johnsson fortsätter att tala väl för möjligheterna att i gymnasieskolan ge undervisning i utomeuropeiska språk. Det är naturligtvis bra, men låt oss se litet mera konkret på frågan. Menar Ingvar Johnsson att det är fullt möjligt för vilken gymnasieskola som helst som befinner sig i närheten av en högskoleort att starta denna typ av gymnasieutbildning med riksintag? Om det nu på den aktuella högskolan finns ledig lärarkapacitet och elever i gymnasieskolan som vill läsa utomeuropeiska språk, måste det — Ingvar Johnsson måste vara medveten om det — uppstå en del praktiska bekymmer, t.ex. de betydande löneskillnader som kan gälla för de olika lärarkategorierna. Gymnasieskolan har inte möjlighet att betala de lärarlöner som gäller på högskolan. I andra sammanhang, t.ex. på den tekniska sektorn, har vi gett gymnasieskolan en större frihet att ta in lärarkrafter exempelvis från industrin och betala en mera marknadsmässig lön för att över huvud taget kunna få kompetenta lärare. Det är den typen av åtgärder som vi reservanter efterlyser för att allt det vackra talet skall kunna omsättas i praktisk handling. Det vore bra om Ingvar Johnsson kunde bekräfta eller dementera det jag nyss har påstått.
Fru talman!

Våra krav på förkunskaper vid inträde till gymnasieskola har diskuterats tidigare. Det enda som utskottsmajoriteten hänger upp det hela på är att grundskolan måste få leva sitt eget liv. Men som jag sade i mitt inledningsanförande kommer man — när man så stelbent håller fast vid detta — i stället att prägla gymnasieskolan, så att den blir fullständigt uppbunden av vad grundskolan har att erbjuda. Jag kan förstå kraven på att grundskolan skall ha ett egenvärde — den skall ge den allmänna, medborgerliga utbildningen. Det möter inget hinder att den gör det och samtidigt utformas så som vi har föreslagit, så att man också kan ställa förkunskapskrav för gymnasieskolan. Utbildningen i gymnasieskolan, inte minst på de yrkesinriktade linjerna men även på de teoretiska linjerna, fungerar ju för närvarande inte helt tillfredsställande. Skall vi få en gymnasieskola med kvalitet i utbildningen måste man också — det tycker jag är ganska rimligt när det gäller inte minst elevernas möjligheter att på ett hyggligt sätt klara den utbildning som de söker till — få veta vad som kommer att krävas av en. Tycker Ingvar Johnsson — jag måste ställa den frågan — att det är rimligt att gymnasieskolan i sin utformning skall inrätta sig helt efter grundskolan? Det är de facto vad ni säger.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att när jag lyssnar till Göran Allmérs och Larz Johanssons inlägg slås jag av vilken stark vilja ni tycks ha beträffande att riksdagen skall föreskriva alltmer i detalj och att ingenting kan lösas utan att riksdagen gör så. Visst finns det praktiska bekymmer när det gäller att klara undervisningen i de utomeuropeiska språken. Men vi tror ändå att skolorna tillsammans med den statliga skoladministrationen kan ta de initiativ som erfordras och att det inte behövs några centralistiska pekpinnar för att lösa de problemen. Till Göran Allmér vill jag säga beträffande den sociala servicelinjen: Det framgår helt solklart av utskottsbetänkandet att vi inte nonchalerar problemen. Det framgår också att skolöverstyrelsen noggrant följer utvecklingen, bl.a. genom en utvärdering tillsammans med länsskolnämnderna. Vi vet att socialstyrelsen och Kommunförbundet också har uppmärksammat problematiken. Till sist beträffande de förkunskapskrav som Göran Allmér tog upp: Jag tycker det är ganska klart att er reservation innebär en bristande vilja att slå vakt om grundskolan och dess läroplan. Visst skulle förslagen i er reservation komma att leda till att eleverna alltför tidigt styrs in i olika intressefållor och till ett minskat intresse för att satsa på bredare kunskaper. Jag kan inte inse att det som vi säger på något sätt skulle vara negativt för gymnasieskolan eller att gymnasieskolan på något negativt sätt skulle styras av grundskolan.
Fru talman! Nej, Ingvar Johnsson, vi vill inte alls att man skall föreskriva i detalj. Det jag talar om är tvärtom att man skall ge gymnasieskolan en större frihet. Jag frågade nämligen, för att nu upprepa de frågeställningar som Ingvar Johnsson sorgfälligt undvek: Är det möjligt för gymnasieskolan att engagera lärare från högskolan och att betala den lön som då krävs, dvs. att betala mer än vad gymnasieskolan i dag har tillåtelse att göra? Den friheten har vi gett den tekniska sektorn inom gymnasieskolan, och den fråga jag ställer till Ingvar Johnsson och till utskottsmajoriteten är: Finns den möjligheten också när det gäller de utomeuropeiska språken? Om inte, är ni beredda att ge gymnasieskolan denna möjlighet? Detta är inte att föreskriva i detalj. Det är att ge en större frihet. Den andra frågan som jag ställde och som jag inte heller fick besvarad löd: Är det, med hänvisning till att utskottsmajoriteten säger att gymnasieskolan klarar alla praktiska problem i samråd med den statliga skoladministrationen, möjligt för en gymnasieskola som i övrigt kan klara den här uppgiften att anordna riksintag när det gäller undervisning i utomeuropeiska språk? Det här är två klara frågeställningar, som Ingvar Johnsson måste svara ja eller nej på.
Fru talman! Jag vill i likhet med Larz Johansson säga att det inte alls är fråga om något försök från vår sida att få riksdagen att detaljreglera saker och ting. Men de frågor som vi tar upp står faktiskt inte i överensstämmelse med ett beslut som riksdagen tidigare har fattat — det håller jag med om — nämligen att grundskolan skall leva sitt eget liv utan hänsynstagande till vad som kommer efter. I och med att riksdagen har fattat ett sådant beslut måste vi givetvis, om vi vill ändra på denna inriktning, ställa också det nya förslaget under riksdagens prövning. Det är detta vi gör.
Fru talman! Först till Göran Allmér: Naturligtvis kan man se vissa fördelar med att bättre förbereda elever i grundskolan för vissa linjer i gymnasieskolan. Men detta måste, menar jag, vägas emot allt det negativa som det innebär att alltför tidigt styra eleverna mot en viss intresseinriktning. Jag tyckte det var intressant att höra Göran Allmér ta avstånd från vad som sagts tidigare, när vi fastställde läroplanen för grundskolan. Det är ganska vanligt att moderaterna inte vill stå fast vid läroplanen. Det innebär att de talar för en skola som inte skulle bli bättre utan sämre. Larz Johansson frågade mig om en rad detaljer rörande möjligheter att anställa högskolelärare i gymnasieskolan och om vad som exakt skulle gälla i sådana fall. Jag vill då upprepa att jag tror att man i en diskussion mellan den statliga skoladministrationen och gymnasieskolorna och högskolorna kan hitta lösningar i de fall som blir aktuella.

Fru talman! Jag skall helt koncentrera mitt inlägg till frågan om den sociala servicelinjen, som tagits upp i den moderata reservationen nr 2. Det är utomordentligt viktigt att all personal inom vårdyrkena är välutbildad och lämplig för ett arbete med människor. Det tror jag att vi är helt överens om. Jag har själv i olika sammanhang framhållit vikten av en god utbildning när det gäller vårdutbildningen i stort. Jag vill påstå att kraven på personlig lämplighet och mognad är särskilt viktiga när det gäller den sociala servicelinjen. Dessa krav kommer framdeles att öka med tanke på den ökade satsningen på hemtjänst och vård i hemmet. Gårdagens hemsamarit var ofta en litet äldre kvinna, som hade stor livserfarenhet. Hon hade skött egna barn, och hon sökte sig ut på arbetsmarknaden för att hjälpa till i andra hem när hennes arbetsinsatser i det egna hemmet inte längre behövdes i samma utsträckning. Jag vill påstå att den här kvinnan — det var nästan alltid kvinnor — var väldigt väl skickad för ett arbete bland gamla, handikappade och sjuka. Det finns alla skäl i världen att uttrycka uppskattning över det fantastiska arbete som har utförts och fortfarande utförs i våra hem, ett tungt och ganska uppoffrande arbete bland äldre, handikappade och sjuka, ett arbete som ofta också har betalats ganska dåligt — som många andra kvinnoyrken. Morgondagens vårdbiträden och vårdarinnor i hemmen kommer att bli de ungdomar som i dag i 16-årsåldern söker sig till servicelinjen. Det är dessa unga människor — fortfarande ofta unga kvinnor — som skall vårda våra anhöriga och oss själva, när vi blir äldre och sjuka. Med den bakgrund jag har av vårdarbete i många år vågar jag påstå att det är mycket stora krav som ställs på dessa unga vårdare. De skall vara husmödrar som skall planera inköp, de skall kunna laga mat, städa, vårda och dela ut mediciner. Och framför allt skall de kunna ge hjälp, vård och tröst när människor är ensamma, har ont, är trötta, ledsna och förtvivlade. De har med andra ord kuratorsuppgifter av mycket kvalificerad art. Dessa unga flickor skall vara medmänniskor i ordets bästa bemärkelse. Med tanke på de stora krav som över huvud taget ställs på personal inom äldreoch handikappomsorg delar jag motionärernas och reservanternas uppfattning att någon form av lämplighetsprövning borde införas när det gäller utbildning på den sociala servicelinjen. Man skulle kunna gå till väga som man gjorde när jag själv skulle bli sjuksköterskeelev: man kunde ha en provelevtid. Det var alldeles utmärkt att få känna sig för under tre månader och notera om man själv passade för jobbet, och från sjukvårdens sida hade man under den tiden möjlighet att bedöma en blivande elev. Man kan förlänga utbildningen, och man kan naturligtvis ifrågasätta om man inte skulle höja ålderskraven något för den här utbildningen. Problemen är utan tvivel stora både när det gäller elevernas lämplighet och när det gäller möjligheten att rekrytera elever till yrket. Denna personalgrupp har mycket länge varit eftersatt, och jag tror att det delvis är det som har gjort att man i dag har svårt att rekrytera personal. Denna personal har varit en bortglömd grupp. Först på de allra senaste åren har man över huvud taget börjat forska kring arbetsuppgifter inom den sociala servicen. Det är på tiden! Om vi skall kunna rekrytera fler till den sociala servicelinjen måste kraven höjas — inte tvärtom. Nu har ju, precis som utskottets talesman sade, även den sociala servicelinjen diskuterats i ÖGY-utredningen. Man föreslår att utbildningen även i fortsättningen skall kvarstå som en självständig utbildningslinje men kanske med en viss förlängning. Socialstyrelsen har tillstyrkt en fortsatt utbildning men har också föreslagit en viss försöksverksamhet med en gemensam grundutbildning för hälsooch sjukvårdslinjen och den sociala servicelinjen, något som kanske är värt att pröva med tanke på att den sociala hemtjänsten och sjukvården i hemmet ofta går hand i hand. Men en sådan försöksutbildning måste naturligtvis följas med mycket stor uppmärksamhet så att det blir en utbildning med kvalitet. Utskottsmajoriteten sätter tydligen sin tillit helt till SÖ:s utvärdering. Jag tror att det är en miss. Jag tror att det vore utomordentligt värdefullt att riksdagen gjorde ett tillkännagivande. Det är värdefullt att vi tar fram problemen i ljuset och talar om var vi står. Om vi gör så, gagnar vi bäst de äldres och sjukas intressen och icke minst den här personalgruppens framtid. Vi skall inte blunda för problemen i dag, vi skall i den här församlingen ta fram dem i ljuset och ställa krav både på de sökande och på deras utbildning. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till den moderata reservationen nr 2.

Fru talman! I betänkandet diskuterar utskottet en motion som rör bestämmelserna för tillträde till sociala servicelinjen. Utskottet avstyrker motionen men säger samtidigt: ”Utskottet är emellertid inte ftämmande för tanken att en viss bedömning av de sökandes fallenhet och lämplighet bör kunna komma i fråga vid beslut om intagning till viss studieväg.” Denna formulering är enligt min mening oroande. I den utbildningspolitiska debatten har på senare tid förts fram tankar om att det borde gå att göra en bedömning av elevernas lämplighet för olika utbildningar. Och tanken låter ju bestickande. Vem vill inte ha rätt person på rätt plats? Men frågan är om man väljer rätt metod. En del förslag i den här debatten tar sikte på att ge sådana elever som inte har tillräckliga betyg en chans att ändå komma in på en attraktiv yrkesinriktad linje. I andra fall förs sådana förslag fram när man har konstaterat att det uppstår problem i arbetslivet med människor som anses olämpliga i sitt yrke. Det har då vanligen handlat om olika vårdyrken. Syftet med förslagen är därvid att försöka förhindra att ungdomar tas in på en viss utbildning. I det första fallet skall man försöka bedöma vilka anlag och färdigheter som behövsi ett visst yrke, och sedan skall man se om eleverna har dessa anlag och färdigheter. Tanken bygger på att det finns en mycket stor överensstämmelse mellan utbildning på de yrkesinriktade linjerna och den framtida yrkesverk samheten. Undersökningar har visat att så emellertid inte alltid är fallet. — Prot. 1986/87:46 Vilka anlag och färdigheter är det egentligen som skall ligga till grund fören 10 december 1986 bedömning av lämpligheten när kanske inte mer än 50 96 kommer att vara verksamma inom det yrke som linjen utbildar för? Det andra problemet blir att avgöra hur den bedömningen skall gå till och vilka elever som skall få bedömas på andra grunder än sina betyg. Alternativt kan man ju låta alla elever bedömas på detta sätt. Hur man än gör leder det sannolikt till större problem än dem man velat lösa. Att införa ett bedömingsförfarande vid sidan om betygen är kostsamt och omständligt vare sig man gör det för enstaka elever eller för alla. Det är enligt min mening acceptabelt bara i de fall där ett anlagseller lämplighetstest är en absolut förutsättning för en framtida yrkesverksamhet och där överensstämmelsen mellan utbildning och yrkesval är mycket stor. Det gäller t.ex. intagningen till dansarutbildningen. I andra fall måste det vara mycket lättare — och bättre — att råda bot på problemen genom att ge eleverna möjlighet att höja sina betyg genom kompletterande studier, så att de blir mera konkurrenskraftiga. Det är för övrigt ett förslag som vi moderater länge har fört fram för att visa på att det är viktigt med goda förkunskaper för att klara studierna och för att garantera en viss kvalitet på utbildningen i gymnasieskolan. Men det är enligt min mening en väsentlig skillnad mellan att införa någon form av lämplighetsbedömning som grund för intagning till gymnasieskolans linjer och att ställa krav på en viss betygsnivå i de ämnen som är väsentliga för den kommande utbildningen. Det förra är en metod som ger utrymme för subjektiva bedömningar och därmed också för godtycke. Att kräva en viss betygsnivå ger i stället ett objektivt mått på vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att eleverna skall klara en viss utbildning. Samma invändningar kan också riktas mot förslag till lämplighetstest som tar sikte på att sortera bort ungdomar från en utbildning därför att de skulle kunna vara olämpliga i ett visst yrke. Jag har stor respekt för de problem som har visat sig kunna uppträda med enstaka ungdomar från sociala servicelinjen, men jag är ändå mycket tveksam till förslag av den innebörden. Jag tycker att det är fel att hindra en 16-åring från att få en viss utbildning därför att någon annan har gjort bedömningen att han eller hon inte är lämplig för ett visst yrke. Jag tycker att detta vittnar om en viss pessimism inför människors möjligheter att utvecklas. Den bristande lämpligheten kan ju hos en del ungdomar framför allt vara en fråga om omogenhet, och den botas inte av utspärrning från en gymnasielinje. En mera realistisk väg vore kanske att i stället göra sociala servicelinjen till en påbyggnadsutbildning för vilken man kan ställa krav på viss ålder, viss betygsnivå i karaktärsämnen och/eller yrkeserfarenhet. En del ungdomar som i dag väljer sociala servicelinjen skulle säkert må bättre av att först gå t.ex. konsumtionslinjen och därefter med litet större mognad och mänsklig erfarenhet kunna avgöra om en vårdutbildning är den lämpliga påbyggnaden. Fru talman! Jag har inget eget yrkande på denna punkt, utan jag får återkomma om skolöverstyrelsen föreslår några förändringar av tillträdesreglerna. Jag har bara velat visa att frågan om lämplighetstest rymmer fler aspekter än man kanske vid första påseendet föreställer sig.

Fru talman! Ingvar Johnsson gjorde så många påståenden i sin senaste replik — förmodligen eftersom han räknade med att jag inte skulle ha någon ytterligare replikrätt — att jag ser mig föranlåten att begära ordet på nytt. Ingvar Johnsson talade om att det skulle stå i strid med grundskolans breda utbildningar att ställa krav på förkunskaper för inträde till gymnasieskolan. Men, Ingvar Johnsson, är det bättre att göra som man gör nu, att man helt enkelt lurar eleverna och säger: Oavsett vad ni har läst och gjort i grundskolan är ni kapabla att klara av vilken utbildning som helst i gymnasieskolan? Så är det ju inte, eller hur Ingvar Johnsson? Är det då inte renhårigare och rimligare att riksdagen och andra myndigheter klargör att vissa saker krävs för att man skall ha en rimlig chans att klara den utbildning man söker till? Det är ett krav som måste kunna ställas på skolpolitiker att vi inte bedriver en verksamhet som faktiskt medvetet lurar eleverna. Sedan sade Ingvar Johnsson att vi moderater aldrig står fast vid tidigare beslut — bl.a. med hänvisning till att vi ställer dessa krav, som skulle stå i strid med det beslut som fattades beträffande Lgr 80. Men det måste väl ändå vara på det sättet, Ingvar Johnsson, att beslut som visar sig inte fungera aldrig kan få vara så sakrosankta att de inte kan bli föremål för omprövning när det de facto visar sig att saker och ting inte fungerar!
Kammaren övergår nu till att debattera utbildningsutskottets betänkande 5 om vissa skolorganisatoriska frågor m.m.

Fru talman! Till utbildningsutskottets betänkande nr 5 är fyra reservationer fogade. Jag vill kommentera två av dem särskilt. Vi har åtskilliga gånger här i kammaren diskuterat frågan om ämnesbetyg kontra blockbetyg i de samhällsresp. naturorienterade ämnena. Under alla år har damoklessvärdet hängt över eleverna: Skall vi få behålla våra ämnesbetyg eller inte? Utskottsmajoriteten skriver att det i Lgr 80 inte är fråga om att ersätta studierna i de enskilda orienteringsämnena på grundskolans högstadium med en totalintegrering av ämnena i ämnesblock. Undervisningen skall bestå av både ämnesundervisning och ämnessamverkan, säger utskottsmajoriteten. Det låter ju bra. Men verkligheten är en annan. För en tid sedan gick visserligen skolminister Bengt Göransson ut och lovade — trots vad SÖ hade föreslagit — att inte tvinga på elever och lärare ett blockbetygssystem. I varje fall inte före 1991, tillade han. Men vad händer sedan? Det finns, fru talman, grundad anledning att misstänka att socialdemokraterna — om de håller sig kvar vid makten efter nästa val — kommer att genomdriva obligatorisk blockundervisning inom SO och NO-ämnena. Det skulle bli ett första steg mot den av socialdemokraterna förhärligade betygsfria skolan. Vi moderater hävdar bestämt att gränserna mellan de olika ämnena inom de olika blocken inte får suddas ut. Vårt samlade vetande är grupperat i ämnesspecifika områden. Eleverna måste få träning att orientera sig i varje ämne som ingår i resp. block. Kunskaper i vart och ett av ämnena är en förutsättning för att eleverna skall kunna förstå sambandet och helheten. Elevernas intresse för olika ämnen väcks också genom en klart inriktad ämnesvis undervisning. Det är en mycket viktig faktor i diskussionen om betygsgivningen. Viktiga är också elevernas synpunkter. Låt mig referera några: ”Annars vet man ju inte vad man skall koncentrera sig på. Jag använder betyget för att se var jag står. Jag tävlar inte med någon annan än mig själv.” ”En trea i SO eller NO säger ingenting, för en fyra eller femma i ett av ämnena kan ju försvinna. Betyget blir värdelöst, men det är kanske dit man vill komma. Om betygen ändå är värdelösa kan man ju avskaffa dem.” Detta var vad några elever har sagt. Elever är kloka. De märker avsikten och blir förstämda, för att använda ett tyskt uttryck. Vi moderater har under många år hävdat att Lgr 80:s skrivning om ett övergripande arbetssätt har getts en felaktig tolkning och därför begärt förtydligande av skrivningen i läroplanen, så att det klart framgår att varje ämne inom resp. s.k. block skall vara ett självständigt ämne och betygsättas för sig. Detta vårt motionsyrkande återfinns inte i detta betänkande. Vår reservation nu grundar sig på en motion av Lars De Geer från folkpartiet. Vi konstaterar att folkpartiet i utskottet inte ställt upp bakom sin partikamrats yrkande. Vi hoppas dock att andra folkpartister stöder Lars De Geer och oss och röstar för reservationen. Jag yrkar därmed bifall till reservation 3. Fru talman! I reservation 4 återkommer vi till ett annat sedan länge känt krav från oss moderater, nämligen till möjligheterna att komplettera en gång givna betyg. De regler som gäller är: Nytt slutbetyg får utfärdas för elever inom kommunal och statlig vuxenutbildning som tidigare fått slutbetyg från grundskolan eller motsvarande ”om den studerande beviljats utbildningsbidrag enligt bestämmelserna för arbetsmarknadsutbildning för att studera på grundskolenivå. Nytt slutbetyg får också utfärdas om den studerande beviljats särskilt vuxenstudiestöd för grundskolestudier eller om det ursprungliga betyget är ofullständigt eller om minst fem år förflutit sedan det ursprungliga slutbetyget utfärdats.” Detta är ett flagrant prov på diskriminering! Möjligheten att få ett tidigare givet betyg omprövat omges av en mängd restriktioner. Det tas inte någon som helst hänsyn till de omständigheter under vilka det ursprungliga betyget sattes — sjukdom, skolleda eller annat. Många elever kan vilja förbättra sina betyg utan tidsgräns, utan utbildningsbidrag, utan vuxenstudiestöd. Det är beklämmande att utskottsmajoriteten inte vill erkänna att många ungdomar ganska snart efter det att de slutat grundskolan — som inte har gett dem vad de ville ha — får tillbaka sitt studieintresse och vill skaffa sig vidareutbildning eller ge en arbetsgivare bevis på sina aktuella kunskaper. För mig är det en gåta att utskottsmajoriteten förmenar dem den rätten. Vi anser att alla elever utan tidsbegränsning och andra hinder skall ha rätt att genom kompletterande studier och prövningar förbättra sina betyg och — det viktigaste av allt — få tillgodoräkna sig dessa i merithänseende. Detta är ju den springande punkt som jag tror varken eleverna, deras organisationer eller föräldrarna blivit klart upplysta om. Jag tar ett exempel: En elev får betyg 3 i engelska i avgångsbetyg. Eleven åker till England eller USA på ett år, kommer hem med fördjupade kunskaper, tenterar och får betyg 5. Men när vederbörande elev söker högre utbildning är det ändå det först angivna betyget som räknas i merithänseende, trots att elevens kunskap i ämnet ligger högt över vad slutbetyget från skolan anger. Det måste vara det senaste beviset på de kunskaper man har som skall gälla. Jag yrkar bifall till reservation 4, som är gemensam för oss och folkpartiet. Jag yrkar också bifall till reservation 1, som jag förmodar att andra reservanter kommer att tala för.

Fru talman! Folkpartiet har i sin partimotion om skolan under allmänna motionstiden framställt en rad krav som skulle öka valfriheten för elever och föräldrar när det gäller olika val i undervisningen — såväl val emellan det allmänna skolväsendet och fristående skolor som valmöjligheter inom det allmänna skolväsendet. Exempel är krav på nya och mer generösa regler för statsbidrag till fristående skolor samt rätten för föräldrar och elever att välja skola inom det allmänna skolsystemet. I detta betänkande behandlas rätten att välja tillvalskurs i annan kommun om denna kurs inte anordnas i hemkommunen. Utskottet hävdar att det skulle vara för generöst att tillgodose en elevs önskemål om att få gå en speciell tillvalskurs i annan kommun. Vi anser motsatsen. Det skall vara möjligt om denna tillvalskurs inte kan erhållas i hemkommunen. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. En grundläggande strävan i folkpartiets skolpolitik har varit att decentralisera besluten om skolan. Alla som berörs av besluten, elever, lärare och övrig personal samt föräldrar, måste ha inflytande över besluten. Demokratiseringen av skolan har påbörjats och måste vidareutvecklas. Inflytande och ansvar är intimt förknippade. Det gäller även på skolans område. För att eleverna skall ta ansvar för sin skola och medverka till ett bra inlärningsklimat krävs att de ges inflytande. Elever både kan och vill ta egna initiativ om de ges en chans. Den viktigaste demokratiträningen sker i klassrummet. Klassråden, som skall vara det forum där eleverna i första hand kan påverka förhållandena i sin klass och sin skola, fungerar olika bra på skilda skolor. Det finns anledning att följa utvecklingen på detta område. Sambandet mellan möjlighet till inflytande och viljan att ta ansvar gäller i lika hög grad föräldrarna. Skolkonferenserna är i dag ett samrådsorgan för gemensamma diskussioner mellan rektor, personal, elever och föräldrar. Något reellt inflytande är det således inte fråga om. Folkpartiet anser att detta bör ändras och föreslår en försöksverksamhet där skolkonferensen ges beslutanderätt i vissa frågor. I skolkonferensen företräds eleverna, liksom föräldrarna, av valda representanter. Från flera håll i landet rapporteras att eleverna vid resp. skolor inte själva får avgöra vem som skall representera dem. I stället har skolstyrelsen bestämt att den ena eller andra organisationen skall utse representanter. Folkpartiet anser att detta är oacceptabelt och anser att eleverna vid resp. skola själva skall avgöra vem som skall representera dem i skolkonferensen. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservation nr 2. I motion Ub229 hävdas att alla elever bör ha rätt att genom kompletterande studier förbättra sina betyg och få tillgodoräkna sig dessa betyg i merithänseende. Att hindra en studerande som av en eller annan anledning inte lyckats så väl i något ämne är mycket grymt. Dessa bestämmelser drabbar dessutom oftast de elever som trots allt ändå velat vara närvarande och fullfölja sin årskurs. De smarta, som har lärt sig kryphålen i systemet, hoppar av i god tid innan vårterminen är slut och gör det därmed möjligt att komma igen och komplettera sina betyg. Vi anser att vilja till förkovran alltid skall uppmuntras och yrkar därför bifali till reservation 4. När det gäller övriga frågor om betyg som behandlas i betänkandet ansluter vi oss helt och fullt till det som där sägs: ”Grundläggande kunskaper i enskilda ämnen är en förutsättning för att man på ett meningsfullt sätt skall kunna samverka över ämnesgränser. Betygsättningen i orienteringsämnena på högstadiet skall enligt riksdagens beslut under riksmötet 1982/83 vara utformad efter det sätt på vilket undervisningen faktiskt bedrivs.” Vi har tidigare yrkat bifall till en förutsättningslös betygsutredning, som skulle se över en lång rad frågor som gäller just betygsättningen både i grundskolan och på gymnasiet.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

Fru talman! Vår reservation nr 1 om möjligheterna att få högstadieundervisning i annan kommun när det gäller tillvalsämnen har en bakgrund i föregående års debatt om den nya skollagen. Det som i samband med skollagen skrevs, och som utskottets majoritet fortfarande hänger upp sig på, är att det skall finnas särskilda skäl om man skall kunna söka undervisning i tillvalsämnen i annan kommun. Det är när vi kommer till vad som är särskilda skäl som meningarna skiljer sig. Vi ansåg redan vid skollagens tillkomst och gör det fortfarande att ett sådant särskilt skäl som skall tillmätas stor vikt är elevens eget önskemål. Det är det som utskottsmajoriteten inte vill hålla med om, och därför finns det också anledning att även fortsättningsvis reservationsledes framhärda med vårt påstående. Den evinnerliga frågan om betygsättningen i orienteringsämnena är naturligtvis inte i första hand vårt bekymmer, men eftersom den diskussionen ständigt och jämt återkommer kan jag inte underlåta att också här göra några små kommentarer. Ibland får man nästan det intrycket att moderaterna gärna skulle se att regeringen drev frågan om blockbetyg hårt så att det ständigt fanns något att opponera mot. Men om man vill åstadkomma något är det ju bättre att se till att det blir ett praktiskt resultat.

Det är såvitt jag förstår det skolministern nu har gått ut och sagt. Jag skulle vilja påstå att han inte kan säga något annat, därför att riksdagen har så beslutat; det är så det skall vara. Det är då nästan patetiskt att höra Birgitta Rydle i dag stå och tala så vackert om ämnesstrukturer. Det är inte mer än ett par tre dagar sedan jag vid en annan debatt hade tillfälle att fråga Birgitta Rydle om vad som var det centrala ämnesinnehållet i de naturorienterande resp. samhällsorienterande ämnena. Då fick jag svaret att moderaterna inte visste det utan hoppades att regeringen skulle ta reda på det. De hade också föreslagit att regeringen skulle låta utreda frågan. Jag blir litet fundersam när jag här hör Birgitta Rydle bestämt säga att betygen skall sättas utifrån detta ämnesinnehåll. Men i ett annat sammanhang har hon sagt att hon inte riktigt känner till vad det är för något. Betygsättningen skall ske utifrån det sätt på vilket undervisningen de facto bedrivs, och det finns ett ganska stort antal skolor som har valt att bedriva en ämnesövergripande, integrerad undervisning. I dessa skolor har man också tillvaratagit den möjlighet som finns, nämligen att med hänvisning till undervisningen sätta sammanfattande betyg. Sedan må Birgitta Rydle tycka att det är bra eller inte. Men i dessa skolor och arbetsenheter är man överens om att det är ett bra sätt både att bedriva undervisning och att sätta betyg. Jag frågar Birgitta Rydle: Skall dessa skolor och lärare förbjudas att arbeta på det sätt som de finner bra? Moderata samlingspartiet brukar ju i alla andra sammanhang plädera för stor frihet för människor, bland dem lärarna. Nu har dessa lärare haft möjlighet att välja mellan en klart ämnesinriktad undervisning med ämnesbetyg och en integrerad undervisning med sammanfattande betyg, och de har valt det senare. Då kvarstår frågan: Skall dessa lärare och skolor förbjudas att göra så i fortsättningen?

Fru talman! Vi i moderata samlingspartiet förbehåller oss faktiskt rätten, Larz Johansson, att framföra de synpunkter som vi har på hur undervisningeni skolan skall vara organiserad. Larz Johansson talar här om lärarnas frihet att bedriva undervisningen på det sätt de själva tycker är bra. Men var finns elevernas frihet i Larz Johanssons resonemang? Jag återfinner den inte någonstans. När Larz Johansson talade om reservation 1 nämnde han att det gällde en definitionsfråga. Jag tycker faktiskt att precis samma sak gäller om undervis ningen i SO och NO-ämnena i Lgr 80. Det är en definitionsfråga. Man tvistar också om hur det som står i läroplanen skall tolkas. Vi moderater anser att det en gång för alla måste bli slut på den diskussionen och tolkningstvisterna. Det kan inte vara ett stort och genomgripande arbete att göra nödvändiga förtydliganden. Jag har många gånger sagt att samverkan mellan ämnen är bra och att det är något som vi skall ha. Men det är en helt annan sak än den fullständiga integrationen mellan ämnena, som Larz Johansson nu förespråkar. Larz Johansson måste väl ändå medge att en fullständig integration mellan ämnena innebär att dessa förlorar sin identitet och bidrar till att eleverna i många stycken får diffusa begrepp om vilket som är det ena och det andra ämnet.
Fru talman! Det skulle inte för ett ögonblick föresväva mig att förmena moderata samlingspartiet rätten att ha åsikter. Vad jag invänder mot och argumenterar mot är följande: I ett sammanhang säger moderaterna att det är så viktigt att upprätthålla dessa ämnesgränser, men i ett annat sammanhang säger de att det inte går att definiera dessa ämnesgränser därför att det centrala ämnesinnehållet inte är känt. Nu lanserade Birgitta Rydle en ganska intressant teori, som såvitt jag förstår skulle innebära den fullständiga skoldemokratin utifrån elevernas synpunkt. Hon framhöll nämligen mycket starkt att det gällde att slå vakt om elevernas önskemål och rättigheter. I de skolor och arbetsenheter där man har valt ett ämnesövergripande arbetssätt och en sammanfattande betygsättning skulle det alltså med Birgitta Rydles och moderaternas modell vara fullt möjligt för eleverna att säga så här: Detta finner vi oss inte i. I fortsättningen skall undervisningen i stället bedrivas på det här viset. Det måste vara kontentan av vad Birgitta Rydle säger. Det skulle vara intressant att få det bekräftat.
Fru talman! Larz Johansson använder precis samma debatteknik som socialdemokrater brukar göra. Han målar upp en bild av den politik som han själv inbillar sig att vi företräder och sedan argumenterar han mot den.
Fru talman! Det var ju inte särskilt mycket svar på frågan, och det var heller inte mycket av sakinnehåll. Jag frågade hur det skulle vara med den fullständiga elevdemokratin, om det var eleverna som fortsättningsvis skulle bestämma hur undervisningen i skolan gick till. Sedan kanske det inte är så konstigt, om det ibland uppstår förvirring om vad som egentligen är den moderata ståndpunkten. Bara från debatten vi hade om grundskolan för några dagar sedan och fram till i dag har ju argumenten förändrats på åtskilliga punkter.

Fru talman! Jag vill börja med att erinra om att det är Nobeldagen i dag. Det är geniernas triumfer som firas, och det kan vara anledning att också någon från riksdagens talarstol är med och gratulerar dem som ger oss ytterligare kunskap och flyttar fram mänsklighetens positioner i olika hänseenden. Utbildningsutskottets betänkande i vissa grundskoleorganisatoriska frågor har, som vi hört, föranlett reservationer, bl.a. i frågan om elevs önskemål att få gå i grannkommuns skola.

När det gäller frågan om skolkonferenserna och elevrepresentationen vill folkpartiet, som vi också har hört, att eleverna skall kunna utse sina representanter på annat sätt än i dag. Folkpartiet vill också att vissa beslut skall kunna fattas av skolkonferensen. Utskottet hänvisar till att en arbetsgrupp inom 1983 års demokratiberedning har gett sin syn på ärendet, nämligen att detta helt enkelt inte är någon fråga som vi centralt skall stadga om, utan att deltagarna i verksamheten själva får forma sina rutiner. Arbetsgruppens förslag är för närvarande föremål för överväganden. Frågan om betyg i varje enskilt ämne i stället för ämnesblocksbaserad betygsättning har redan diskuterats, och jag kan bara hänvisa till vad Larz Johansson sade i svaret till Birgitta Rydle. Vad gäller elevs rätt att komplettera sitt slutbetyg stadgas nu att nytt slutbetyg får utfärdas om den studerande beviljats vuxenstudiestöd för grundskolestudier eller om ofullständigheter föreligger. Också den omständigheten att fem år förflutit sedan det ursprungliga betyget utfärdades ger rätt till kompletterande av betyg. Ylva Annerstedt sade att man här kan vara taktisk och hoppa av innan man går kursen ut, och på så vis kan man senare komma igen och komplettera. Jag höll på att säga: Tänk, så besvärligt det är med betyg! Vi skulle ha något annat urvalskriterium eller något kompletterande. Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet, vilket innebär avslag på de reservationer som har fogats till betänkandet.

Fru talman! Helge Hagberg avslutade sitt anförande med att säga ungefär så här: Tänk, så besvärligt det är med betyg! Vi skulle ha något annat i stället. Det tycker jag är verkligt avslöjande. Det styrker mig i den misstanke jag har framfört, att vad man från socialdemokratisk sida är på väg att göra är att undan för undan avskaffa betygen. Jag ställde i mitt inledningsanförande en fråga om möjligheten att komplettera sina betyg, och jag vill gärna ha svar på den, Helge Hagberg. Tycker ni verkligen att de bestämmelser som gäller i dag stärker elevernas ambitioner?
Fru talman! Vi kanske inte skall vara så rädda och tro att vi nu är på väg att införa den absoluta anarkin på betygens område, Birgitta Rydle. Även vi socialdemokrater konstaterar att vi i dag inte har något bättre urvalsinstrument än betygen. Men vad jag också sade i slutet av mitt förra inlägg var, att om vi hade något som kompletterade betygen, skulle vi kanske också få bättre urvalsmetoder. När det gäller det som Ylva Annerstedt tog upp beträffande elevers rätt att själva utse representanter och skolkonferenser som beslutande organ, kan vi vänta med den debatten. I nästa års budgetproposition kommer ju överväganden med anledning av en arbetsgrupps arbete och bemödanden i dessa frågor. Vi kanske därför kan ge oss till tåls några veckor. För övrigt tror jag att det är ganska svårt att säga att eleven är den som i alla lägen alltid skall ges rätten att avgöra. Kanhända är det litet vidare prövning som behövs, och då kanske även skolmyndighetens överväganden är bra att ha. Dessa är kanske inte heller så principvidriga.
Fru talman! Det skulle vara intressant om Helge Hagberg kunde avslöja om de överväganden som han talade om också gäller elevernas rätt att utse representanter. Han säger att det kanske inte är riktigt att eleven alltid skall ges rätt att bestämma. Jag kan hålla med om att det finns många tillfällen när eleverna kanske inte är tillräckligt mogna att fatta det fulla avgörandet. Men jag tycker att det är självklart att eleverna åtminstone när det gäller att utse egna representanter skall ha rätt att göra det själva. Tycker Helge Hagberg verkligen att det är riktigt att skolstyrelsen t.ex. skall besluta om att en organisation som inte ens finns i kommunen skall kunna företräda eleverna i skolkonferensen?
Fru talman! Helge Hagberg försökte lugna mig genom att säga att vi alltjämt behöver ha betygen kvar som ett urvalsinstrument. Men, Helge Hagberg, frågan gäller faktiskt inte bara betygen som ett urvalssystem. Det gäller så väldigt mycket annat. Jag vill påminna Helge Hagberg om alla de betygsdebatter som vi har haft, där vi moderater har hävdat att det betygssystem vi har i dag är mycket dåligt och att det måste ersättas med ett kursrelaterat betygssystem. Sådana betyg säger på ett mycket bättre sätt var man som enskild elev står, vilka luckor man har, vad man är duktig i och vad man kan göra för att förbättra sitt betyg. Jag fick inget svar på frågan om ni socialdemokrater tycker att bestämmelserna rörande komplettering av betyg stärker de ambitioner som eleverna har.